Herr talman! Herr Åkerlund har frågat statsministern om regeringen på förhand övertygat sig om att alla rimliga säkerhetsåtgärder hade vidtagits för att förhindra olovliga demonstrationer vid det internationella valutamötet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Åtgärder av det slag herr Åkerlund avser ankommer det på polismyndigheten att besluta om. Givetvis var regeringen på förhand underrättad om vidtagna och planerade åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Av ordalydelsen vill jag dra den slutsatsen att regeringen anser att alla rimliga säkerhetsåtgärder hade vidtagits, eftersom svaret ju inte motsäger mig på den punkten. Min fråga gällde om åtgärderna var rimliga, men vi får alltså på den punkten inget klart svar från statsrådets sida. Regeringen hade gäster av mycket betydelsefull och hög rang, gäster som kommit hit i ett utomordentligt viktigt ärende. Det är då rimligt, tycker jag, att man ställer sig frågan om dessa gäster också fick det skydd som de kunde ha rimliga skäl att begära. Jag har, herr talman, tillåtit mig göra ett litet försök till rekonstruktion av händelseförloppet på Lidingö, och det ger mig anledning till några egna slutsatser. Hela demonstrationen var organiserad på ett sätt som ger vid handen stor erfarenhet samt skicklig och målmedveten ledning. Ledarna var inga ungdomar utan äldre personer. Demonstranterna hade troligen icke såsom sagts i tidningarna smugit sig över redan dagen innan. En och annan hade kanske gjort det, men det stora flertalet hade i smärre grupper med begagnande av alla tillgängliga, även allmänna, kommunikationsmedel smugit sig över eller åkt över öppet till ön. Samling hade ägt rum vid utvalda punkter på relativt långt avstånd från Foresta. Därefter hade förflyttning ägt rum i spridda grupper till det uivalda hörnet Ringvägen—Solstigen, där samlingen tydligen var bestämd till ett visst klockslag. En skåpbil lastad med demonstrationsplakaten kördes fram vid detta klockslag. En blixtsnabb urlastning av materialet skedde, och därefter stormade demonstranterna fram i attack mot Foresta. Inför en dylik välorganiserad attack är frågan enligt min mening mycket berättigad om verkligen alla rimliga säkerhetsåtgärder hade vidtagits. Man kan fråga varför inte spärrar hade upprättats på avstånd med en kontroll, som hade kunnat visa om trafikanterna på vägen hade legitima skäl att röra sig inom det område som kunde komma att utsättas för demonstrationer. Man kan fråga om polisen hade tillräckliga styrkor för en sådan övervakning, och man kan även fråga om polisens motmedel är de riktiga och om regeringen på något sätt hade diskuterat motmedlen. Polisen får ju använda batonger i självförsvar, när en bildad kedja har blivit splittrad och polismännen är hotade av slag eller annan form av misshandel. För oss på Lidingö — jag bor själv där — har det varit en ära att få hysa representanterna för de länder som beslutat att förlägga valutakonferensen till Sverige. Vi beklagar djupt det inträffade. Vi har undersökt och har dess bättre för oss själva kunnat konstatera, åtminstone såsom en allmän iakttagelse, att lidingöbor inte har slutit sig till demonstranternas skara utan att denna skara har kommit från andra orter än Lidingö. Lidingöpolisen har även gjort sitt yttersta för att fylla de uppgifter som ålagts den för att upprätthålla ordning och skydda de utländska gästerna. För en uppgift såsom denna är dock polismännen i Lidingö för fåtaliga.

Herr talman! Gällande grundlagsbestämmelser förbjuder mig att gå in på en bedömning av frågan om polismyndigheten i detta särskilda fall hade vidtagit rimliga åtgärder eller inte. Jag får i varje fall inte göra det från denna talarstol. Jag kan inte gå in på några detaljer.

Jag har vid flerfaldiga tillfällen uttalat min avsky för dessa metoder, och jag begagnar detta tillfälle till att göra det än en gång. Vad som kan anses vara rimliga säkerhetsåtgärder eller inte är svårt att säga. Men herr Åkerlund bör såsom lidingöbo i varje fall få veta att lidingöpolisen inte var ensam vid detta tillfälle.

Herr talman! Jag är glad att höra justitieministerns klara «deklaration, som innebär ett mycket kraftigt avståndstagande från denna form av uppträdande. På den punkten är vi helt ense, och vi beklagar det inträffade alldeles extra djupt av den anledningen att det rörde sig om utländska gäster. Jag kan förstå justitieministerns förklaring att det av grundlagsskäl inte är möjligt för honom att gå in på detaljer, och jag repsekterar självfallet det uttalandet. Det är emellertid en sak som fortfarande ger anledning till eftertanke. Spontana demonstrationer, som tillkommer i syfte att framföra önskemål som man vill ha uppfyllda om ändringar i vårt samhällssystem är i allra högsta grad behjärtansvärda. Ingen opponerar mot dem.

Det är medvetet fråga om att störa vårt lands förhållande till främmande makter, och då får man göra en annan bedömning av situationen. Det är riktigt att lidingöpolisen inte stod ensam, men vid ett studium av vad som hände står det klart att det icke fanns tillräckligt många poliser för att kunna upprätta en spärr på litet längre avstånd från själva forestaområdet. Det fanns inte fler än att de kunde bevaka själva restaurangen och området däromkring. Polisen hade däremot ingen möjlighet att kontrollera tillfartsvägarna, som är rätt många i det här området, på låt oss säga 100 å 200 meters avstånd. Hade polisen kunnat göra det, är det ingen tvekan om att den hade kunnat förhindra att demonstrationen kom till stånd. Än en gång vill jag för justitieministern betyga att jag är glad över hans klara och bestämda deklaration, att det här är något som inte är önskvärt i vårt land.
Herr talman! Jag tror inte att jag skall inlåta mig på en debatt om polisens metoder, vilka åtgärder som har vidtagits, vilka åtgärder som kan vidtagas i en framtid, om polisens antal var tillräckligt för att upprätta spärrar på olika platser, osv. Jag är nämligen övertygad om att detta inte var sista gången som arrangörerna av dylika spektakel tänkt agera. Det mest beklämmande i hela historien är att vuxna människor, som borde ha bättre omdöme, släpar ut 14—15-åringar och hetsar dem till bataljer mot polisen, ty detta är uppenbarligen avsikten med dessa tillställningar.

Herr talman! Det var den 16 januari som jag framställde en interpellation som anknöt till en debatt förra året i denna fråga, där jag fick vissa besked av statsrådet och chefen för justitiedepartementet angående polisens utrustning. Jag följde upp saken i interpellationen, som innehöll fem punkter.

Det är uppenbart att man kan peka på — det har gjorts i samband med SÄPO-utredningen — att vissa politiska kretsar öppet deklarerat sig avse att med våld tillskansa sig makten. Sådana pratrevolutionärer är emellertid inte farliga på samma sätt som de vilkas grundåskådning man känner men som utåt inte underlåter att tala om sitt demokratiska sinnelag. Jag vore tacksam om vi kunde få besked i denna fråga.

Herr talman! Jag tror inte man skall överdriva betydelsen av dessa i och för sig ganska fåtaliga gruppers aktiviteter. Jag tror inte att de har några som helst möjligheter att med våld omstörta vårt samhälle. Vi har absolut resurser emot detta. Det kan jag försäkra. Det är beklagligt att herr Ferdinand Nilsson inte har fått svar på sin interpellation ännu. Vi har emellertid ett oerhört omfattande <lagstiftningsprogram i departementet. Jag har därför fått säga till mina medarbetare att vi får vänta med interpellationssvar till dess att propositionstiden har gått ut, den 10 april. Jag är säker på att det är många riksdagsledamöter som ändå kommer att klaga på mig för att jag lägger fram alltför många propositioner på sista dagen. Ett svar skall emellertid komma, och det är alldeles givet, herr Nilsson, att undersökningsoch spaningsarbete pågår. Men vad detta ger för resultat och hur det ligger till kan jag givetvis inte tala om för dem som vi spanar efter.

Herr talman! Herr Björk har frågat om jag anser att nuvarande läroplaner, läroböcker och lärarutbildning för olika skolformer skapar tillräckligt underlag för en tillfredsställande undervisning om de internationella problem som dagens ungdomsgenerationer möter och kommer att möta. Jag delar helt interpellantens mening att undervisning om internationella förhållanden och problem är en viktig angelägenhet för skolan. Det är nödvändigt att ge eleverna goda grundläggande kunskaper, och — kanske i än högre grad — sådana metodiska färdigheter att de själva kan tränga vidare in i problemen. Skolans ansvar har kommit till klart uttryck i målsättningen för såväl grundskolan som de gymnasiala skolformerna. Betydelsen av kunskap om och förståelse för andra länder och kulturer har understrukits i läroplanerna för dessa skolformer. I de enskilda ämnenas kursplaner har detta särskilt markerats i fråga om samhällskunskap och historia men även i fråga om andra ämnen t.ex. religionskunskap. även i undervisningen i moderna främmande språk har frågor om internationella problem och internationell förståelse fått ökad uppmärksamhet. Det är också viktigt att observera att i de nya skolformernas kursplaner i samhällskunskap och historia är själva greppet på ämnet och behandlingen av de internationella förhållandena annorlunda än i de skolformer som nu befinner sig under avveckling. De formella och institutionella delarna av stoffet begränsas och tyngdpunkten läggs i stället på funktionella aspekter och aktuella internationella problem. Över huvud taget fästs i de nya kursplanerna stor vikt vid att undervisningen knyter an till aktuella förhållanden. Avsikten med denna uppläggning är att ge möjlighet till analys av och att skapa intresse för de problem som eleven kommer i kontakt med ge: nom olika massmedia och olika former av opinionsbildning. De läromedel som utarbetats för de nya skolformerna synes i flertalet fall både innehållsmässigt och metodiskt svara mot de anvisningar som läroplanerna ger. Självfallet måste lärarutbildningen anpassas till målsättningen för skolans verksamhet. Arbete pågår med den närmare utformningen av den nya lärarutbildning som 1967 års riksdag fattat beslut om. För sådana lärare som redan tjänstgör har anordnats fortbildningskurser under en följd av år med syfte att informera särskilt lärare i historia och samhällskunskap om de nya läroplanernas innehåll och syfte i fråga om behandling av övergripande politiska problem och sambhällsproblem. Fortbildningen kommer självfallet alltid att vara en angelägen uppgift, särskilt när det gäller områden som det internationella, där förhållandena ständigt växlar. Jag är medveten om att verkligheten ute i skolorna inte på alla håll svarar mot den högt ställda målsättningen, men viljeinriktningen står i Ööverensstämmelse med de av herr Björk framförda synpunkterna.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för hans svar på min interpellation. Svaret innehöll väl i stort sett vad jag hade väntat med undantag för några detaljer, som var delvis nya för mig och som jag ber att få återkomma till. Uppslaget till denna interpellation fick jag i samband med den stora demonstrationen i december och polisens vägran att släppa fram ungdomarna till den amerikanska ambassaden. Jag upptäckte då i debatten efteråt, att det hos olika ungdomsgrupper tydligen förelåg en stor förvåning över detta förbud. Jag frågade mig liksom många gjorde: Är det möjligt att dessa ungdomar inte vet att det är en fullständigt grundläggande regel för internationell samlevnad, att olika staters beskickningar skall skyddas? Så slog det mig plötsligt: Tänk om de inte vet det! Tänk om de inte har lärt sig det i skolan. Om så skulle vara fallet, kan man ju säga att även de äldre har en del av ansvaret för den förvirring som här föreligger. Jag började även inför mötet med olika ungdomliga meningsyttringar eller debattinlägg om FN fundera över hur stora kunskaper ungdomarna egentligen har om Förenta Nationernas organisation, funktionssätt och möjligheter att agera i olika internationella konflikter. Jag frågade mig också om skolan i dag verkligen ger våra tonåringar en tillräcklig kunskap om de grundläggande dragen exempelvis i stormakternas utveckling. Det är klart att man kunde förlänga listan. Inför de senaste evenemangen kring Foresta kunde man naturligtvis önska sig, att dagens ton åringar skulle ha insikt även om det internationella betalningssystemets funktionssätt. Men det är ju onekligen ett mycket krångligt ämne även för oss som är litet äldre.

Jag har sagt i interpellationen att man inte kan generalisera. Det förekommer ungdomsgrupper som visar upp betydande specialkunskaper i internationella frågor och andra som demonstrerar en förvånande okunnighet. Just kombinationen av okunnighet och våldstendenser är ett oroande fenomen. Jag vill säga att detta kan vara ett skäl till akut oro och att det är beklagligt, därför att det innebär att mycken vitalitet och entusiasm länkas in på ändamål som är helt destruktiva och som ytterst tjänar reaktionära intressen. Däremot vill jag inte påstå att jag hyser någon allvarligare oro på längre sikt, detta sagt som en parentes. Tonåringarna på 1930-talet var också i stor utsträckning besatta av våldsmentalitet, gripna av nazistisk uniformsdyrkan och slagsmålsmetoder. Där finns alltså likheter, men där finns också skillnader. Inför en del av dagens manifestationer frestas man att tala om ett slags ädelt vanvett. När det gäller nazistbråken på 1930-talet var det snarare fråga om ett vanvett som var allt annat än ädelt. Om jag sedan tänker vidare på vart 1930-talets tonåringar tog vägen, så kan det väl antas att en del av dem som utmärkte sig den gången i nazistiska sammanhang i dag återfinns på olika platser i samhället — som professorer, överstar, byråchefer eller borgerliga ledarskribenter. Det är väl i och för sig ingenting som säger att inte dagens våldsmän bland ungdomarna med tiden skall bli lika stillsamma och välanpassade medborgare som det stora flertalet av 1930-talets unga nazistlymlar. Jag har, som sagt, ställt upp en önskelista. Jag är samtidigt medveten om vissa svårigheter. Man inbillar sig ju gärna att världen går framåt och att varje ny generation tillägnar sig föregående generationers erfarenheter. Tyvärr går det inte alltid till på det sättet. Det är kanske ett problem just när det gäller kunskapsmeddelelse att en spänning mellan generationerna gör det svårare även för skolan att meddela de kunskaper som behövs. Det faktum att vissa historiska erfarenheter serveras av en äldre generation skapar i och för sig en viss misstro mot detta erfarenhetsmaterial. Det kanske också ligger ett problem i detta att vi upplever så utomordentligt snabba förändringar på det internationella planet, att varje ny generation upplever svårigheterna på ett helt nytt sätt. Alldeles särskilt för den som har ringa förkunskaper förefaller det som om världen föddes i går. Jag föreställer mig att här finns behov av en stor lyhördhet, en stor förmåga till anpassning av lärostoff och metodik när det gäller att förmedla ett nödvändigt underlag. Vad jag skulle vilja fråga utbildningsministern om är en passus i interpellationssvaret som gäller massmedias roll i undervisningen. Är avsikten att i första hand skapa en kritisk och prövande inställning hos eleverna gentemot det som massmedia serverar, eller är tanken att själva utlärningen i stort skall bygga just på material från massmedia? Om det senare skulle vara fallet vill jag bara framhålla att det som massmedia erbjuder i fråga om historisk kunskap och kunskap om aktuella internationella problem och deras bakgrund ju i många fall är utomordentligt bristfälligt. I åtskilliga av våra tidningar och i andra massmedia pågår en mycket påfallande historieförfalskning, som bidrar till att förvilla debatten. Jag välkomnar i och för sig att tidningarna i dag spelar en mycket större roll i undervisningen än då vi var unga. Samtidigt vill jag, med erfarenhet inifrån, betona att tidningar ingalunda alltid är att lita på som kunskapskälla. Jag skulle också vilja fråga utbildningsministern hur han i största allmänhet ser på historiekunskapernas plats i den totala avvägningen av skolornas kunskapsmeddelelse. Som lekman och utomstående har jag emellanåt bland skolreformatorerna tyckt mig märka ett visst förakt för historia som ämne, kanske sammanhängande med att vår traditionella historieundervisning ofta varit stelbent och konservativ. Om ett sådant förakt existerar måste jag personligen säga att det är olyckligt. Jag har svårt att förstå hur man skall kunna ha perspektiv framåt i politiken om man inte samtidigt har perspektiv bakåt. Låt mig också som en erfarenhet säga att flera av de klokaste politiker jag träffat samtidigt har varit starkt historiskt intresserade. Det var alltså de två små delfrågor där jag vore tacksam för en kommentar av statsrådet Palme.
Herr talman! När det gäller den första frågan har väl i svaret bara avsetts det faktum att massmedia skapar ett intresse för problem som annars kunde tänkas ligga långt bort, problem som nu spelar en roll i människornas och inte minst ungdomens vardag vilken bara för femton år sedan var otänkbar. Massmedia aktualiserar en mängd frågor, och det blir lätt att i undervisningen knyta an till dem. Jag instämmer helt i herr Björks mening att tillförlitligheten hos massmedia och tidningspressen ofta lämnar en hel del Övrigt att önska. Också beträffande historieundervisningen delar jag herr Björks åsikt. Jag minns från min egen skoltid att det enda verkligt intressanta ämnet var historia — genom skildringen av de historiska förloppen. Vad debatten gällt är väl inte om historieundervisningen skall ha utrymme eller icke utan hur utrymmet skall fördelas och hur undervisningen skall läggas upp. Kritiken har allmänt gått ut på att äldre skeden fått alltför stort utrymme. Man har ofta knappt hunnit fram till de senaste hundra årens historia — industrialismens genombrott, det sena 1800-talet, världskrigen och mellankrigsperioden har fått ett ganska litet utrymme. Kritiken har vidare gällt det strikt kronologiska i historieundervisningen, ett alltför faktabetonat pluggande om krig och kungar och diverse annat. Vid omläggningen av kursplanerna för gymnasiet — åtminstone i den del där jag har medverkat — strävade vi dels till att ge större utrymme åt historien efter år 1809 än vi tidigare gjort, dels till att söka bryta upp det här rent kronologiska greppet. Därför finns det, i varje fall i den tredje årskursen, möjlighet till s.k. flödesstudier, dvs. man följer ett problem låt oss säga från antiken och framåt i tiden, i stället för strikt kronologiska studier, eller börjar i nutiden och undersöker varifrån en dagsaktuell situation härleder sig. På det sättet får man en skildring av samband i historien. Till sist vill jag säga, och det anknyter väl delvis till vad herr Björk har sagt, att vi numera för in det aktuella materialet i skolan på ett helt annat sätt än tidigare. Eleverna får ta TV program och tidningspress till utgångspunkt för sina studier och diskutera aktuella problem. Detta ställer stora krav på läraren, dels att göra stoffet intressant och dels att vara i verklig mening objektiv. Just när det är fråga om aktuella problem, vare sig det är internationella frågor eller sådana frågor som rör vår egen nationella vardag och vårt eget samhälle, är det oundvikligt att den enskilde läraren själv gör värderingar, själv tycker saker och ting. Men det vore utomordentligt olyckligt om vi skulle komma i en situation där läraren aktivt propagerar för vissa åsikter, antingen det gäller internationella problem eller det gäller politiska frågor här i landet. Den aktualitetsbetonade undervisningen ställer mycket stora krav på läraren, att han inte ens oavsiktligt bedriver propaganda, ty just genom objektivitet lär han eleverna att använda källkritiska metoder och ett självständigt omdöme.

Herr talman! Jag noterar med tacksamhet statsrådets förklaring i fråga om massmedias roll i undervisningen. Det låter som om det är en förnuftig inriktning, och jag förutsätter att just den strävan till självkritik och över huvud taget till en prövande hållning, som jag efterlyste i mitt inlägg, också i hög grad uppmärksammas i arbetet på detta område. Jag är medveten om att det har funnits en gammal kritik mot historieundervisningens uppläggning för att de äldre skedena fått alltför stort utrymme. När jag själv var tonåring bråkade vi redan om saken. Om denna kritik numera uppmärksammas, ser man ju ändå att det går framåt.

Jag har verkligen ingen anledning att här söka något slags dispyt med utbildningsministern. Jag grep tillfället att vädra ett problem som jag tror är väsentligt, och jag förutsätter att det uppmärksammas. Det är klart att lärarnas värderingar är ett oerhört ömtåligt problem i sådana här sammanhang. Jag är övertygad om att vad som kan åstadkommas på detta område blir i ännu högre grad avhängigt av den successiva lärarutbildningen än av läroböckernas och annat läromaterials innehåll.

Herr talman! Med hänsyn till infallande helg hemställer jag att kammaren måtte medgiva att tiden för avgivande av motioner i anledning av de Kungl. Maj:ts propositioner m.m., som bordlagts vid kammarens sammanträden torsdagen den 4 april och i dag, utsträckes till det sammanträde som infaller näst efter 15 dagar från det re

Herr talman! Lokaliseringsfrågorna har under 1960-talet vunnit allt mera beaktande i den politiska debatten, och många är väl de aspekter som man kan lägga på lokaliseringspolitiska åtgärder. Ibland kan vissa av de synpunkter som framförs vinna positivt stöd hos den beslutande församlingen. De åtgärder som vidtagits har dock i de flesta fall enligt mitt förmenande varit ganska ensidigt inriktade och har som regel mest tagit upp behovet av rent ekonomiskt lokaliseringsstöd. Om en aktiv lokaliseringspolitik skall vara verkningsfull, måste alla de samhällsfunktioner beaktas som sammanslagna ger liv åt bygden i fråga. En sådan aktiv funktion är utan tvivel en god skolservice.

Emellertid erfordras ett tillräckligt stort befolkningsunderlag för att ett gott gymnasium skall kunna inrättas. I detta utskottsutlåtande behandlas framställningar från orter där bättre möjligheter till gymnasieutbildning önskas, nämligen städerna Simrishamn och Strömstad. Uppvaktningsvägen har sådana framställningar gjorts från flera andra orter. Att ungdomen kan erbjudas gymnasieutbildning framstår som angeläget inte minst för de människor som tänker bosätta sig på dessa orter eller etablera företag där. För inrättande av ett gymnasium erfordras, som sagt, ett ganska stort befolkningsunderlag på orten och i dess omland. En utväg för mindre orter vore att i samarbete med större gymnasier bilda gymnasiefilialer. I januari 1967 väcktes centermotioner i båda kamrarna i vilka föreslogs inrättande av sådana filialer och en utredning därom. På Kungl. Maj:ts uppdrag har nu skolöverstyrelsen låtit företaga en enmansutredning i frågan. Utredningen har redovisats inför utskottet med tre olika alternativ. Ett av dessa är en form av korrespondensläsning. Ett dylikt korrespondensgymnasium bör enligt skolöverstyrelsen anknytas till ett vanligt gymnasium, och intagningsnämnden vid modergymnasiet bör vara intagningsnämnd även för korrespondensgymnasiet. Detta föreslås också av utskottsmajoriteten. Ett korrespondensgymnasium kan givetvis vara en lösning av vissa orters gymnasieproblem, men man kan väl inte gärna påstå: att det alltid är ett gott. alternativ.

De allra flesta väljer nog den besvärligare metoden att inackordera sig på gymnasieorten celler att acceptera en lång resväg, ty den metoden ger bättre möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen, och man vill gärna satsa på det effektivaste alternativet. Vi som har reserverat oss tror inte att det av skolöverstyrelsen föreslagna korrespondensgymnasiet är ett bra alternativ. Vi föreslår i stället ett system med gymnasiefilialer, där eleverna skulle studera ett å två år på filialorten och sedan det tredje året vid modergymnasiet. Vi tror att detta är en bättre väg.

En sådan samverkan mellan gymnasiefilialen och modergymnasiet: skulle från mångas synpunkter vara mycket betydelsefull. Ett system med gymnasiefilialer skulle innebära att man kunde ge en god skolservice åt befolkningen i filialorten. : Vi reservanter hyser, herr talman, den bestämda uppfattningen att en aktiv försöksverksamhet med gymnasiefilialer enligt vårt förslag snarast bör komma till stånd. Det skulle vara en direkt hjälp åt de orter som detta utskottsutlåtande behandlar, nämligen Strömstad och Simrishamn, samt likärtade orter. Det är angeläget att få göra detta försök med gymnasiefilialer. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till den av mig m.fl. avgivna reservationen.

Herr talman! Sättet att utforma gymnasial utbildning grundas på vitt skilda betingelser i olika delar av landet. En uppfattning som delas av många är att inackordering utgör en negativ studiefaktor för de studerande och bör om möjligt undvikas. Såsom stöd för den uppfattningen kan anföras det faktum att antalet ungdomar som söker minskar med avståndet till gymnasieorten. De ungdomar som söker till gymnasiets första årskurs befinner sig i en ålder då hemmets stöd i studiehänseende för många är att föredraga. För oss som bor i områden med stora avstånd till gymnasieorter men med befolkningscentra på bortemot 10 000 invånare och med ett omland som har minst lika många invånare skulle reservanternas synpunkter och förslag vara en lösning att föredraga. Ett partiellt gymnasium omfattande årskurserna 1 och 2 jämte första årskursen av fackskolan skulle på ett bra sätt tillfredsställa många områden och orter i landet. Med det anförda har jag bara velat klargöra min avsikt att stödja den av herr Thorsten Larsson m.fl. avgivna reservationen, till vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall.

Herr talman! Jag har undertecknat en motion till förmån för ett gymnasium i Simrishamn. Utskottet har inte beaktat de av oss framförda synpunkterna utan hänvisar till en av skol Överstyrelsen föreslagen försöksverksamhet för glesbygd i form av handledd brevundervisning. Nu är ju inte Simrishamn med omnejd någon glesbygd i vedertagen mening. Sant är att vi haft en vikande befolkningstendens på Österlen, men den är vi på väg ur. Länsmyndigheterna och ortens myndigheter gör vad de kan för att öka företagsamheten i detta område. Det hade därför varit en synnerligen god hjälp om vi fått ett gymnasium till Simrishamn. Företag som skall etablera sig önskar som bekant att de anställdas barn skall ha möjlighet till gymnasieutbildning inte alltför långt från lokaliseringsorten. I övrigt, herr talman, kan jag ansluta mig till vad herr Thorsten Larsson sagt i detta ärende och ber att med det anförda få yrka bifall till den av honom m.fl. avgivna reservationen.

Herr talman! Intresset för ett gymnasium i Strömstad är åtskilliga år gammalt. Riksdagsmän från Bohuslän har i olika sammanhang fört fram detta önskemål, både i motioner och vid uppvaktningar samt även i remissdebattsinlägg under årens lopp. Det är uppenbart ett behov av gymnasium i Strömstad — hela norra Bohuslän skulle därigenom bli mer intressant för både företagare och arbetstagare. Vi har hittills inte lyckats i dessa våra strävanden, och med det underlag som utskottet i dag lämnar finns det heller knappast några förutsättningar att vinna bifall till motionsförslaget. Men det är två tankegångar i utlåtandet som jag finner intressanta, dels korrespondensgymnasiet, som utskottet talar om, dels förslaget till gymnasiefilialer, som reservationen tar upp. Jag har inte någon anledning att nu gå in på en principiell diskussion i de sammanhangen — herr Thorsten Larsson har redan berört frågorna i sitt anförande — men jag är ytterst intresserad av att synpunkterna i reservationen skulle kunna på något sätt förverkligas. Jag tror att uppslaget är värt allt beaktande och hoppas innerligt att det så småningom skall leda till att även Strömstad på mer indirekt väg skulle kunna få sin gymnasiefråga löst. Jag ber att med detta korta inlägg få yrka bifall till reservationen av herr Thorsten Larsson m.fl.
Herr talman! Det kan naturligtvis synas som om yrkandena i de motioner, som redovisas i detta utskottsutlåtande, är något anspråksfulla. Inrättandet av nya gymnasier är självfallet en stor fråga, men också en fråga av utomordentlig betydelse för de berörda landsändarna. Man måste ha förståelse för om det pläderas för sådana skolförhållanden att ungdomar i alla delar av landet får tillgång till gymnasial utbildning. Utskottets utlåtande ger uttryck för samma mening. Det talas där om utbildning på i princip samma villkor. Ett viktigt led i planeringen, som måste beaktas, är självfallet den inverkan som inrättandet av ett nytt gymnasium kan få på 2sadra gymnasier inom området. I fallet Strömstad är emellertid inte detta något problem, då denna stad avgränsas i ett väderstreck av havet och i ett annat väderstreck av norska gränsen. Inom norra Bohuslän är också fler ungdomar ute i förvärvsarbete än i landet som helhet. Det beror naturligtvis på att utbildningsmöjligheterna inom detta område är mindre goda. De nordbohuslänska bygderna ingår också i det s.k. norra stödområdet. Det är därför även ur lokaliseringssynpunkt ytterst angeläget att det blir bättre utbildningsmöjligheter inom detta område. Sedan motionerna i denna fråga väckts har skolöverstyrelsen aktualiserat en försöksverksamhet som avser anordnande av gymnasial utbildning i glesbygd i form av handledd korrespondensundervisning. Herr Thorsten Larsson har redogjort härför och även uttalat en viss skepsis inför ett sådant undervisningssystem. Man kan naturligtvis säga, att skolöverstyrelsens initiativ är lovvärt, men jag delar herr Larssons mening att denna undervisningsform knappast kan bli attraktiv. Jag är därför av samma uppfattning som reservanterna, nämligen att en bättre utbildningsväg skulle er hållas om man, där underlag saknas för ett vanligt gymnasium, inrättar en filial till ett modergymnasium. I vissa ämnen kunde ju brevundervisning användas under de två första läsåren. En sådan anordning skulle öka valmöjligheterna. Inrättandet av en sådan gymnasietyp medför också andra fördelar, t. ex, när det gäller lärarförsörjningen, vilket också påpekas i reservationen. En försöksverksamhet i enlighet med dessa riktlinjer skulle enligt vår mening vara av största värde och måhända leda fram till: någon form av filialgymnasier, som i sin tur skulle bidra till en jämnare befolkningsfördelning över landet. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen av herr Thorsten Larsson m.fl.

Herr talman! Jag tror att både företrädarna för utskottet och företrädarna för reservationen är helt överens i sak. Vad som skiljer är uppfattningarna om förfaringssättet för att komma till bästa möjliga resultat. Utskottet får med anledning av motionerna framhålla att man självklart bör eftersträva att ge ungdomen i alla delar av landet tillgång till gymnasial utbildning på i princip lika villkor. Å andra sidan måste man beakta att det inte är möjligt att sprida gymnasierna till alltför många orter, om man samtidigt vill hålla fast vid den viktiga principen att man på varje gymnasieort bör kunna erbjuda eleverna åtminstone flertalet av studievägarna inom det gymnasiala skolsystemet. Denna princip sätter i själva verket en gräns för möjligheterna att inrätta gymnasier på orter med litet elevunderlag. Man måste också, då fråga är om inrättande av ett nytt gymnasium, beakta den inverkan som detta kan få på gymnasierna i angränsande områden, vilkas elevunderlag minskas. En möjlighet att tillgodose önskemål om tillhandahållande av gymnasial utbildning på orter, som nu saknar gymnasium, kan uppkomma om en av skolöverstyrelsen nyligen föreslagen försöksverksamhet genomförs och slår väl ut. Försöksverksamheten avser anordnande av gymnasial utbildning i glesbygd i form av handledd brevundervisning under två år och därefter ett års skolgång vid ett befintligt gymnasium. Ett dylikt »korrespondensgymnasium» bör enligt skolöverstyrelsen planeringsmässigt anknytas till ett vanligt gymnasium . Intagningsnämnden för modergymnasiet bör vara intagningsnämnd även för korrespondensgymnasiet. Modergymnasiets elevområde tilldelas på vanligt sätt visst antal intagningsplatser och eleverna antas på samma sätt och i den ordning som nu gäller i fråga om vanlig gymnasieintagning. Från denna talarstol har redan framhållits att även om vi inför en ordning enligt skolöverstyrelsen eller enligt reservationen kommer nog de flesta att välja modergymnasiet för att vara säkra i sin studiegång. Detta kommer att medföra att på dessa mindre orter, där elevantalet redan förut är väl litet, kommer det att krympa ytterligare. Jag tror knappast att man kan inrätta en gymnasiefilial med ett så litet antal elever. Enligt skolöverstyrelsens förslag kan man låta dessa elever stanna kvar på hemorten och läsa där under de två första åren, varefter de kan gå till ett modergymnasium det tredje året. Det är egentligen bara den skillnaden mellan förträdarna för utskottet och företrädarna för reservationen. Men det är en ganska viktig skillnad. Alla som har sysslat med dessa frågor förstår mycket väl att även en filial måste ha något så när tillräckligt med elever för att man skall kunna klara undervisningen. Men får man denna handledda korrespondensundervisning enligt skolöverstyrelsens förslag, kan det få vara ett så litet antal elever som helst — man klarar uppgiften ändå. Det är det som är det väsentliga i detta sammanhang. Både företrädarna för utskottet och för reservationen är alltså ense om att det måste göras någonting för dessa mindre orter. Det gäller då såväl Strömstad som Simrishamn. Här är det bara frågan om vilken väg som är lämpligast. Jag vet att skolöverstyrelsen har grubblat mycket på detta problem och har kommit fram till det förslag som utskottet presenterat. Jag är övertygad om att när skolöverstyrelsen skall ta ställning till vilka orter som kan komma i fråga, kommer man även att ägna stor uppmärksamhet åt såväl Strömstad som Simrishamn, ty dessa orter ligger ju mycket väl till. Men det finns även en rad andra orter i landet, där det kan få stor betydelse vilken väg man går när man skall försöka ordna denna sak. Vi som företräder utskottet är övertygande om att skolöverstyrelsens linje är den bästa för de mindre orterna. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att delta i denna debatt, men herr Näsström sade något som uppkallade mig till ett inlägg. Herr Näsström betonade hur viktigt det är att man vid en gymnasiefilial kan tillgodose alla studievägar. När man inte kan göra det på grund av ett litet elevunderlag leder det herr Näsström till slutsatsen att korrespondensgymnasium är det bästa alternativet. Jag tycker att här liksom i så många andra fall är det en tillämpning av satsen om det bästa som det godas fiende. Vid de vanliga gymnasierna har det visat sig att eleverna ådagalägger ett mycket begränsat intresse för att utnyttja de valmöjligheter i fråga om olika ämneslinjer som finns. Deras val koncentreras faktiskt till ett begränsat antal ämnesvarianter. Därmed bortfaller en stor del av invändningarna mot filialgymnasierna. Det får givetvis mindre betydelse att dessa inte kan tillhandahålla alla de studiemöjligheter som finns i det nya gymnasiet, när en del av dessa möjligheter bara efterfrågas av ett fåtal. Det är, anser jag, inte rätt att utestänga ett stort antal ungdomar från gymnasiestudier för att det finns ett begränsat antal ungdomar i samma trakt som inte kan få sina intressen tillgodosedda. Trots allt får man räkna med en viss snedvridning i fråga om linjeval. En del studerande som hellre skulle vilja välja en annan linje kommer att välja den linje som finns, men det är få som drabbas av detta, och olägenheterna är begränsade. Vi bör därför, anser jag, för framtiden inrikta oss på båda dessa varianter — filialgymnasier där sådana är motiverade med hänsyn till befolkningsunderlaget och korrespondensgymnasier på orter med mindre befolkningsunderlag. För de orter som det här varit tal om — Strömstad och Simrishamn — bör man sikta på att få filialgymnasium i stället för korrespondensundervisning.

Herr talman! Den fråga som det här gäller är ingen nyhet. Vi har haft den uppe till behandling under flera år. Jag skall därför fatta mig kort. En del religiösa, humanitära och ideella organisationer som utför för samhället värdefulla uppgifter är för sin verksamhet beroende av penningbidrag från enskilda personer. Det är ofta verkligt behjärtansvärda ändamål det är fråga om. Det rådande höga skattetrycket har emellertid försämrat bidragsgivarnas möjligheter att främja sådana ting. Det är all anledning för samhället att göra någonting. Det föreligger starka skäl för att gåvor till sådana ändamål görs avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Detsamma gäller bidrag till vetenskaplig forskning. Reservanterna hemställer om en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om skyndsam utredning rörande införande av rätt till avdrag vid beskattningen för gåvor till u-hjälp och andra humanitära ändamål samt till kulturella, religiösa, vetenskapliga eller eljest uppenbart allmännyttiga ändamål. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Då jag undertecknat motionen I: 13 vill jag i anslutning till bevillningsutskottets betänkande nr 29 anföra några synpunkter utöver dem som har redovisats i motionen. Denna fråga återkommer till årets riksdag av det enkla — men oförklarliga — skälet att den fortfarande är olöst. Ändå är det bara en utredning som år efter år begärs. Det har ofta gjorts gällande att samhällets stöd åt religiösa, humanitära eller kulturella ändamål uteslutande bör ges i form av bidrag och inte genom förmåner vid beskattningen. Mot detta kan invändas att det knappast är ett allmänintresse att samhällets hela ekonomiska stöd åt de verksamheter det här är fråga om ges i form av bidrag. Skattefrihet för enskilda bidrag skulle enligt vår mening vara en bättre väg att tillgodose dessa intressen. Det är också ett faktum att ett allt hårdare skattetryck försvårat enskilda bidragsgivares möjligheter att främja organisationernas intressen. Den fria verksamhet som här åsyftas är också ett värdefullt komplement till samhällets egna institutioner. Det kan heller inte vara ett egenintresse om medborgarna i stället för att använda hela sin inkomst för egen räkning stöder de ideella organisationerna. I ett läge där staten av finansiella skäl inte har möjlighet att själv ge önskvärt stöd — och så gynnsam blir aldrig statens finansiella situation — borde en stimulans via avdragsrätt för gåvor allvarligt övervägas. Genom våra skatter får vi alla vara med om att betala de statsbidrag som utgår. I många fall får vi vara med om att subventionera verksamheter som vi inte har det minsta intresse för eller kanske rent av är motståndare till. Vid de upprepade riksdagsdebatterna i frågan brukar framhållas att det inte skall vara så krassa motiv som möjligheten = till skatteavdrag, vilka skall mobilisera den enskildes ideella intressen. Men det är inte fråga om sådana motiv i detta sammanhang. Avdragsrätt skulle möjliggöra och ytterligare stärka den fria biståndsverksamheten under ett allt hårdare skattetryck. Enligt vår mening behöver inte ett bidragssystem utesluta avdragsrätt. Avdragsrätten bör kunna utgöra ett värdefullt komplement till bidrag över budgeten. För många är det också ett tvingande ansvar att offra pengar för att hjälpa andra människor, t.ex. i u-länderna, genom den kristna missionens beprövade insatser. Det är verkligen inte för att dessa medborgare ur skattesynpunkt skall komma lindrigare undan som vi år efter år begär denna utredning. Det är för att ge dem möjlighet att satsa ännu mer. Erfarenheterna från andra länder är också mycket goda. Det kan ha sitt intresse att påpeka att en socialdemokratisk regering i Danmark tog initiativ till införandet av avdragsrätt och även genomförde den reformen. I Västtyskland fungerar systemet alldeles utmärkt. Nu bestrider naturligtvis ingen att avdragsrätten kan komma att verka olika för olika bidragsgivare på grund av olika skattekraft, men vi hoppas att en utredning kan nå fram till en godtagbar lösning på denna punkt. Det har också ofta varit med mycket knapp majoritet, åtminstone i medkammaren, som detta utredningskrav år efter år avvisats av riksdagen. Det är ju också ett känt faktum att den grupp inom det socialdemokratiska partiet som ingår i den s.k. broderskapsrörelsen har sympatier för åtminstone någon form av avdragsrätt — även om gruppen som helhet tyvärr inte bestått provet vid omröstningar. Att frågan blir utredd är i varje fall en rimlig begäran.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

Herr talman! Eftersom jag undertecknat en av de här berörda motionerna vill jag bara i korthet yrka bifall till reservationen. Det har ju sagts här tidigare — och det har för övrigt upprepats under många år — att det ärende som vi nu behandlar berör en mycket viktig detalj av vårt samhällsarbete. I den detaljen bedrivs arbetet kanske många gånger i det tysta, men om det upphörde, skulle vårt samhällsliv bli betydligt fattigare. Eftersom de här motionerna för övrigt återkommer år efter år, får man väl tolka det som ett uttryck för att det finns ett djupt och allmänt intresse för att få denna fråga löst. Såsom det nyss sades har man ju lyckats i många länder, och då är det egendomligt att man i Sverige, som i olika sammanhang visat stort intresse för humanitära ändamål, inte skall kunna klara upp denna lilla detalj. Den motion som jag varit med om att underteckna tar sikte på en speciell fråga, nämligen att man skulle få avdragsrätt för bidrag till fadderbarn i u-länder. Under senare år har vi här i vårt land blivit alltmer medvetna om det växande behovet av hjälp till uländerna. I den allmänna debatten har framförts krav om en betydande ökning av denna hjälpverksamhet. Att ha fadderbarn i u-länder är en praktisk hjälpverksamhet, som samhället på allt sätt borde uppmuntra och stödja. Det innebär att de som vill hjälpa u-landsbarn sänder ett bestämt belopp regelbundet under minst ett år till en fadderbarnsorganisation, exempelvis Rädda barnen, som i sin tur vidarebefordrar hjälpen till ett visst bestämt barn. Ofta är detta barn intaget på ett barnhem som drivs av organisationen i fråga. Möjligheter till mer personlig kontakt mellan givaren samt fadderbarnet och dess familj finns som regel, och mycket görs från hjälporganisationernas sida för att stimulera och utveckla sådana kontakter, vilket kan få mycket stor betydelse för samarbetet och förståelsen i fråga om denna hjälpverksamhet. Med hänvisning till den motivering som är uttryckt i reservationen ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill livligt understryka vad herr Gösta Jacobsson sade om att denna fråga är långt ifrån ny. Vi har behandlat den varje år under lång tid, och argumenten för och emot är precis desamma. Därför kan man kanske hänvisa till vad man under tidigare år har sagt. Ett par talare har anfört utlandet som förebild när det gäller avdragsrätt för gåvor till olika ändamål, och det är väl riktigt att avdragsrätt tillämpas på sina håll. Men det finns länder som är så frikostiga när det gäller denna avdragsrätt, att de måste börja pröva om sin ställning. För en tid sedan förekom ett TV-reportage från ett land som är rätt frikostigt när det gäller avdrag för donationer och gåvor till religiösa föreningar. Dessa föreningar har fått så mycket pengar att de startat institutioner på profana ämnesområden. Detta har väckt ett motstånd mot denna frikostighet, och man säger att det ändå inte kan vara meningen att på detta sätt animera dessa organisationer att ge sig in på områden som de inte är avsedda för. I varje fall anser utskottet att det knappast kan finnas något skäl att som motivering för avdragsrätt för gåvor här i landet hänvisa till lagstiftning i andra länder. Vi vet ju inte hur sådana här ändamål främjas i de länder där man har skattefrihet. Det kan mycket väl tänkas att i dessa länder är det allmänna betydligt restriktivare när det gäller att lämna bidrag till de ändamål som skattefriheten här avser. Utskottet framhåller också de mycket betydande svårigheter som måste finnas vid gränsdragningen. Motionärerna talar om religiösa, humanitära, kulturella, vetenskapliga och eljest uppenbart allmännyttiga ändamål. Jag frågar mig: Vilka ändamål är då uteslutna? Här griper man in i hela samhällsverksamheten. All verksamhet som bedrivs i detta land är ju på ett eller annat sätt allmännyttig. Det skulle bli ytterst svårt att sätta gränsen. Varje restriktivt ingrepp skulle vålla kritik och uppmärksamhet. Jag ber, herr talman, att med det sagda få yrka bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Eftersom jag står som första namn under motion nr 12 i denna kammare, ber jag att också få säga några ord. Vi har i vår motion understrukit att det finansiella läget här i landet gör att man inte kan erhålla så stora bidrag från statens sida som vi anser skäliga till ett flertal mycket angelägna ändamål. Vi har också påpekat, som flera talare här framhållit, att man i en rad andra länder har gått med på skatteavdrag för frivilliga bidrag till dylika ändamål — inte mindre än nio länder är omnämnda i vår motion. Jag vill vidare fästa uppmärksamheten på att vi i motionen gjort vissa begränsningar. Vi har således föreslagit att avdragsrätten skulle gälla endast fysiska personer och att den i första hand skulle ifrågakomma vid den statliga beskattningen. Dessutom bör enligt vår mening en maximigräns sättas för det avdragsgilla beloppet. Vidare vill jag understryka att det är en utredning som begärs. Kommer en utredning till stånd, kan en hel rad spörsmål bli ordentligt belysta. Herr Einar Eriksson har framhållit att problemet är långt ifrån enkelt. Han har nämnt att man i andra länder kanske är njuggare när det gäller bidrag från det allmänna till de ändamål som vi här tänkt oss. En utredning av problemet skulle visa hur det därmed förhåller sig. Att det är en besvärlig fråga vill jag på intet sätt förneka, men jag menar att just den omständigheten talar för att vi bör få en ordentlig utredning till stånd. Detta är eljest en motion, som återkommer år efter år.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

Herr talman! Varken jag personligen eller utskottets majoritet ser på detta som bara en administrativ eller skatteteknisk fråga. Det ligger också åtskilligt av principiellt bedömande bakom vårt ställningstagande. Jag har mycket stor respekt för herr Sörenson när han, som ofta sker, engagerat tar till orda här i kammaren just i frågor som vi alla väl måste vara intresserade av. Han ställer i dag frågan: Hur skall vi kunna bevara idealiteten i en alltmer materialiserad värld, och hur skall vi kunna upprätthålla och förstärka demokratins friskhet? Ja, det är oerhört betydelsefulla frågor som måste ägnas allra största intresse. Men att de skulle tas upp i detta sammanhang har jag väldigt svårt att riktigt acceptera. Man skulle nämligen enligt den tankegången bevara, stärka och främja de oerhörda tillgångar, som det här gäller, genom att krasst bevilja avdragsrätt vid beskattningen för dem som lämnar penningbidrag till vissa allmännyttiga ändamål. Jag instämmer helt med herr Sörenson i att om man skall främja idealiteten och förstärka de krafter i samhället som verkar för de ändamål vi här talar om, ja, då måste det faktiskt ske genom stöd. Engagerar vi oss i ett stöd är det, såvitt jag förstår, en bättre attityd i dessa sammanhang. Men då kommer å andra sidan också den faktorn in i bilden, att det kostar pengar. Vi skall här besluta att med skatter och andra pålagor engagera människor. Den saken är vi väl inte alldeles överens om — snarare vill man ju så mycket som möjligt försöka begränsa de pålagor som läggs på folket. Här gäller det alltså en stor principiell fråga. Beviljar riksdagen denna avdragsrätt och det leder till betydande skattebortfall måste ett sådant skattebortfall kompenseras, vilket inte kan ske på annat sätt än genom att man lägger en skattebörda på alla. Då är det väl bättre att gå den andra vägen, som vi har varit inriktade på, nämligen att genom bidrag främja de verksamheter som vi anser värda ett stöd. Detta är den principiella frågan, herr Sörenson, den administrativa frågan har mera sekundär karaktär.

Herr talman! Detta betänkande, nr 31, behandlar ett motionspar som avlämnats i denna kammare av herrar Brundin och Strandberg och i andra kammaren av fru Sundberg m.fl. I dessa motioner hemställer man om åtgärder av Kungl. Maj:t så att markägare eller annan som har intäkt av grus-, torveller lertäkt får avsätta viss del av intäkten till ett konto, som efter avslutad täkt får användas till att återställa marken på ett ur naturvårdssynpunkt tillfredsställande sätt. Vid behandlingen av motionsparet hänvisar utskottsmajoriteten till tvenne beslut av riksskattenämnden gällande avsättning till återställningskonto. I båda fallen, som var högst olikartade, kunde riksskattenämnden inte beakta sökandenas önskemål. Vidare konstaterar utskottet att något regeringsrättsavgörande inte föreligger i den frågan. Utskottet konstaterar också att avsättning till fonder för framtida kostnader bedöms restriktivt av regeringsrätten. Slutligen framhåller utskottet att en stor del av återställningsarbetena kan utföras medan täkt ännu pågår och att den av motionärerna väckta frågan således inte innebär något större problem. Jag kan inte dela utskottsmajoritetens uppfattning. Kostnaderna för återställandet betalar ju den som bearbetar täkten, och han får också i regel lämna garanti för återställandet om han skall få lov att utnyttja fyndigheten. Det är väl mycket sällsynt att det under pågående täkt går att utföra återställningsarbete i någon nämnvärd omfattning. Det blir därför i regel så att kostnaderna för återställandet, då verksamheten är slut, belastar den som utnyttjar fyndigheterna. Jag menar därför att det är viktigt att tillse att kapital finns tillgängligt för de avslutande arbetena. Det synes alltså reservanterna vara ändamålsenligt att beakta motionärernas önskemål i denna fråga. Därmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det föreliggande ärendet är inte av den beskaffenheten att det behöver föranleda lång debatt i kammaren. Det framgår av betänkandet att motionärerna inte har kunnat samla något större antal ledamöter för sin mening, och utskottet skriver att man när det gäller rationell drift kan klara dessa saker på ett sätt som inte innebär någon belastning för företagarna. Med erinran om detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Första lagutskottet har avstyrkt motionskravet om en utredning beträffande vidgad revisionsplikt. Motiveringen är att förslaget »icke för närvarande stöds av någon stark opinion inom företagen». Ett sådant hänsynstagande till opinionen hade varit föredömligt och värt att efterlikna i andra sammanhang, om det nu inte vore dels så att den korrekta mätningen av opinionen kan ifrågasättas, dels så att det enda avstyrkande remissyttrandet av sex i viss mån måste betraktas som en partsinlaga. Det rör sig om Sveriges köpmannaförbund som redan med framgång för sina medlemmar utför just ett sådant servicearbete som enligt motionens syfte borde spridas till andra branscher och komma de företag till del som enligt den kommande nya bokföringslagen blir bokföringsskyldiga och som — med hänsyn till revisionsplikten — driver rörelse av viss minimistorlek. Ärendet kommer säkert igen. Sannolikt kommer man då att beklaga att man inte tidigare tagit itu med frågan. I dag anförs som ett skäl för att avvakta att tillgången på kompetent folk för granskningsoch konsultuppdrag inom redovisningen är för liten. Det må vara riktigt, men lika riktigt är att en tillsatt statlig utredning, som påbörjar ett arbete syftande till att om några år få fram nya bestämmelser med fler arbetsuppgifter för redovisningsfolk av olika kategorier — revisorer, godkända granskningsmän, bokföringskonsulter — ger en önskvärd stimulanseffekt. Enskilda personer, redan existerande företag, branschorganisationer, som inte redan tillräckligt sysslat med dessa frågor, alla ställer in sig på de kommande nya arbetsuppgifterna, och tillgången på utbildade personer kommer att öka. Ett par positiva synpunkter ur remissvaren vill jag återge. Revisorsamfundet säger att »en revision i allt högre grad kommit att innebära ett aktivt stöd för speciellt de mindre företagen i vad gäller ekonomisk rådgivning och annat utvecklingsarbete». Samfundet hänvisar också till den kursverksamhet som Sveriges Radio bedriver i samarbete med en rad näringslivsorganisationer. Där sägs det i kursboken: »I de mindre företagen bör den kvalificerade revisorn inte bara tjänstgöra som granskare utan torde i ännu högre grad än som ofta är fallet böra anlitas och fungera som ekonomisk rådgivare åt företagsledningen.» Detta citat återspeglar sannolikt väl den rådande uppfattningen inom näringslivet. Bankföreningen för ett resonemang om 'kreditsökande företag och konstaterar att »i och för sig ligger det alltså i bankväsendets intresse att så många företagare som möjligt blir underkastade revisionsplikt». Jag skall inte gå in på någon utförlig kritisk granskning av det negativa remissyttrande som första lagutskottet redovisar, yttrandet från Köpmannaförbundet, mer än på en enda punkt. När i motionen anförs att en vidgad revisionsplikt skulle medföra att kreditvärdigheten hos många mindre företag skulle öka på grund av det förbättrade skydd för borgenärer som en välordnad ekonomisk redovisning ger; då säger Köpmannaförbundet, att detta »torde redan i praktiken uppnås». Ack, vore det så väl! En kontrollfråga till ackordcentralerna ger en helt annan blid av verkligheten utan skönmålningar. Herr talman! Det har väl varit så att utskottets borgerliga ledamöter inte riktigt helt har uppfattat motionens positiva syfte, det att genom rådgivning från revisorn ge stadga och överskådlighet åt företagens redovisning, till gagn för denna, för borgenärerna och givetvis även för det allmänna med sina fiskala krav. Utskottets socialdemokratiska ledamöter har ju en väletablerad vana att avslå motioner från borgerligt håll. Om jag skulle tolka utskottets skrivning så positivt som möjligt, så kan det sammanfattas i orden: ärendet är ännu inte moget för åtgärd. Jag hyser fortfarande en annan åsikt och kan inte påstå att jag imponerats av utskottets argumentering. Eftersom ärendet är en bedömningsfråga och alls ingen principfråga, finns det ingen anledning för mig att här ställa något yrkande mot ett enhälligt utskott.

Herr talman! Eftersom herr Eskilsson inte ställde något yrkande hade jag kanske inte behövt ta till orda. Alla de problem som herr Eskilsson berörde i fråga om viss omläggning av skördeskadeskyddet står ju redan på skördestatistiska nämndens dagordning och kommer att behandlas av den. Därmed kan man väl säga att motionärerna har blivit tillgodosedda på den punkten. Beträffande systemet med skördeförskott, som herr Eskilsson också berörde, hade vi i utskottet en särskild föredragning i den frågan. Den föredragande sade bestämt ifrån, att det är praktiskt taget omöjligt att genomföra ett sådant system. Riktigheten i detta uttalande vill jag inte garantera, ty det är möjligt att man i framtiden kan komma till ett annat resultat. För dagen anses det dock inte möjligt att lösa problemet. De frågor som herr Eskilsson i övrigt nämnde hör egentligen hemma hos bevillningsutskottet och skall alltså inte behandlas av jordbruksutskottet. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Till jordbruksutskottets utlåtande nr 17 är fogat ett särskilt yttrande av utskottets icke socialistiska ledamöter. Vi har med det yttrandet velat uttrycka vår oro för den väntade utvecklingen av jordbruksproduktionen i norra Sverige. Det av fjolårets riksdagsmajoritet fattade beslutet om produktionsmålsättningen 80 procent av vårt fredsmässiga livsmedelsbehov måste innebära en betydande nedläggning av jordbruk, framför allt i Norrland. Hur detta kan vara förenligt med samma riksdags beslut om att en betydande jordbruksproduktion skall upprätthållas i norra Sverige är svårt att förstå. Skall det sistnämnda målet kunna uppnås, måste vi nog in rikta oss på en högre självförsörjningsgrad. En ytterligare nedskärning av jordbruksproduktionen kan innebära, att en del förädlingsindustrier på jordbrukets område inte längre kan upprätthållas. Transporterna för upphämtning av produkter som mjölk och slaktdjur kan också omöjliggöras. Om man ser frågan. ur ren naturvårdssynpunkt är det ytterligt beklagligt om vi skulle få någon omfattande nedläggning. Jag tror vi kan vara överens om att det öppna och vackra landskap, som alla även stressade stadsbor — ser som en glädje och vederkvickelse, enklast uppehålles genom någon form av jordbruksproduktion. Att genom arbetsmarknadsåtgärder hålla markerna fria från sly och buskar torde inte vara möjligt av kostnadsskäl. Det finns siffror på vad det kostar per hektar att företa sådana åtgärder, och det torde komma i fråga endast på högst begränsade arealer. Det kanske främsta beviset för att befolkningen i dessa bygder inser värdet och behovet av att upprätthålla jordbruksproduktionen är de beslut, som allt flera kommuner fattar.

Jag har velat ge denna förklaring till vårt särskilda yttrande, men jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! I denna fråga ställdes heller inget yrkande. Jag vill dock framhålla, att när motionärerna begär att jordbruksproduktionen i norra Sverige skall upprätthållas vid nuvarande nivå, är detta krav väl en smula orimligt. Det skulle betyda att förbättringar eller ändringar av systemet utesluts, därför att man låser sig fast vid nuvarande produktion. Det är riktigt att riksdagen i fjol beslöt om riktlinjer för den fortsatta jordbrukspolitiken. Som påpekas här sades då, att en betydande produktion även i fortsättningen kommer att uppehållas i norra Sverige. även om det här inte finns något yrkande, utan bara detta påpekande, kan man kanske ändå säga att minoritetens talesmän inte är nöjda. Jag tycker nog att de borde vara nöjda med det uttalande som gjordes i fjol.

Herr talman! Vi skulle ha varit nöjda med det uttalandet, om det inte hade sammanställts med produktionsmålsättningen 80 procent.
Herr talman! Jag tror fortfarande att herr Wikberg m.fl. kan känna sig lugna. Avtalet gäller inte i all evighet, och jordbrukarna bör själva medverka till ett annat system om det är så önskvärt.

Herr talman! Den motion som avhandlas i jordbruksutskottets utlåtande nr 18 gäller ett anslag på två miljoner kronor att användas såsom bidrag för upprätthållande i vissa fall av mjölktransporter inom glesbygdsområden. Den har således mycket gemensamt med det extra mjölkpristillägget i Norrland, och den borde nog med fördel ha behandlats i samband därmed. Emellertid är det här föreslagna anslaget delvis av annan karaktär. Redan beloppets ringa storlek antyder detta. En höjning av pristillägget från 1962 års fastställda belopp till dagens penningvärde, vilket riksdagens majoritet gick emot, beräknades till cirka åtta miljoner kronor. Här rör det sig om endast två miljoner kronor, och ändå är bidragen inte begränsade till någon bestämd region utan avser att vara en hjälp till drabbade jordbruk i en brydsam situation var helst i glesbygd de än må vara belägna. Bidragen är väl heller inte avsedda att bli en institution utan skall vara tillfälliga, jag skulle vilja säga av typen omställningsbidrag. motionen, vilket jag kan förstå. Det blir naturligtvis inte så lätt att fördela ett så pass litet bidrag. Generella regler går säkert inte att bruka. Det är väl inte meningen heller. Man brukar dock säga att svårigheter är till för att övervinnas, och det går naturligtvis mycket väl för jordbruksnämnden att ordna den saken.

Mycket vore att säga härom, men jag kan hänvisa till yttrandena från Sveriges lantbruksförbund och Riksförbundet Landsbygdens folk. Man kan hänvisa till omläggning av driften eller nedläggning av jordbruket. Jag vill dock framhålla ett par synpunkter, som i dagens läge gör detta problem mycket brännande. Skogen har ju i alla tider varit småbrukarens räddning och ekonomiska regulator, hans ryggrad så att säga. Skogsbruket är för tillfället inne i en krissituation och kan därför inte fungera såsom en sådan regulator. Vidare har vi under hela efterkrigstiden varit i behov av arbetskraft, och detta behov har till största delen fyllts av landsbygdens folk från rationaliserade eller nedlagda gårdar. I dagens arbetsmarknadssituation och med tanke på bristen på bostäder i behovsområdena finns det ingen anledning att utöva press på jordbrukare i glesbygder.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

Herr talman! Det är riktigt som här har anförts att motionärerna och reservanterna yrkar på ett särskilt anslag på 2 miljoner kronor att användas för bidrag till icke lönsamma transporter inom glesbygdsområden. Frågan kan naturligtvis betraktas som angelägen, men den hör enligt min uppfattning närmast hemma i den övriga jordbrukspolitiken; den bör i varje fall inte ses som isolerad från denna. Motionerna har varit på remiss, och herr Skårman hänvisade till RLF och Lantbruksförbundet. Jag kan hänvisa till jordbruksnämnden och lantbruksstyrelsen, vilka avstyrkt motionerna. Lantbruksstyrelsen har också sagt i sitt yttrande, att ett särskilt statsbidrag till icke lönsamma mjölktransporter i flertalet fall skulle motverka en rationell anpassning av produktionen. Det är klart att det i vissa fall kan uppstå problem för producenter som inte kan lämna sin mjölk. Jag vet inte om någon har förbjudits att lämna mjölk, men det bör väl upplysas att mejerierna inte utan vidare kan vägra att ta emot mjölk. Vad gäller förhållandet i norra Sverige, som särskilt berörts i motionerna, bör det kanske framhållas att det extra mjölkpristillägg som utgår i norra Sverige har motiverats bl.a. med att det utgör en kompensation för lång transportväg till mejeriet. Vidare bör kanske också erinras om fjolårets beslut om jordbrukspolitiken, som innebär bl.a. att producentpriset på mjölk stegvis skall höjas. Detta kommer givetvis också jordbrukarna i norra Sverige till godo. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets förslag.